Fru talman! Monica Green har frågat Anders Borg om han tänker verka för en höjning av anslagen till infrastrukturinvesteringar. Monica Green har också frågat Anders Borg om hans avsikt är att Västsveriges väg och järnvägsnät, bland annat E 20 och Västra stambanan i så fall är med bland kommande infrastruktursatsningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. För närvarande pågår arbetet med infrastrukturpropositionen. Den kommer att presenteras för riksdagen i anslutning till höstens budgetproposition och föreslå ramar och inriktningsåtgärder för transportinfrastrukturen för den kommande planeringsperioden. I anslutning till detta kommer även en närtidssatsning att presenteras. Sammantaget kommer förslagen att innebära en ambitionshöjning inom området. Angående satsningar på E 20 och Västra stambanan pågår det nu ett brett beredningsarbete om de prioriteringar av infrastrukturåtgärder som behöver göras. Målet är att få till stånd ett sammanhängande och fungerande transportsystem i hela Sverige där alla transportslag bidrar till samma övergripande mål. Efter att infrastrukturpropositionen har lagts fram och riksdagen fattat sitt beslut med utgångspunkt i den inleds en åtgärdsplanering. Som ett förberedande arbete genomförs nu regionala och nationella systemanalyser av trafikverken, länsstyrelser och regioner. Där kommer E 20 och Västra stambanan att vara en del. Dessa analyser kommer att fungera som underlag i åtgärdsplaneringen. Jag avser inte att föregripa processen och uttala mig om eventuella åtgärder på specifika objekt innan detta arbete är genomfört.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag ställde frågan till Anders Borg eftersom jag vet att Åsa Torstensson har en genuin ambition att höja anslaget till vägar, järnvägar och infrastruktur över huvud taget. Anders Borg är dels moderat, och bestämmer alltså i regeringen, och dels finansminister. Vid ett flertal tillfällen under sommaren har han sagt att när ekonomin nu går sämre - när den borgerliga regeringens politik har börjat verka går det sämre för Sverige - kan han tänka sig att satsa mer på reformer. Jag tänkte att jag skulle vara lite draghjälp åt infrastrukturminister Åsa Torstensson och att finansministern skulle få tala om att han också tänker höja ambitionsnivån för infrastrukturen de kommande åren. Nu blev det inte så eftersom Åsa Torstensson själv tog svaret. Då kan vi ha en diskussion i stället. Jag hoppas att Åsa Torstensson tar med de synpunkter jag har på Anders Borg. Jag vet att det tyvärr är så att de små partierna i regeringen har fått lägga sig platt för Moderaterna hittills. Det är Moderaterna som styr och ställer med resten av partierna. Vill Åsa Torstensson höja ambitionsnivå är det jättebra. Det är ännu bättre om Moderaterna är med på det. Hittills har vi inte sett det, även om vi vid några tillfällen under sommaren hört Anders Borg säga att när det går sämre för Sverige kan han satsa på reformer utan att ekonomin blir överhettad. Därför har förväntningarna skruvats upp en hel del, inte minst i Västsverige. Åsa Torstensson var ju i Göteborg i går och tog det första spadtaget för Partihallsförbindelsen. Det är alldeles utmärkt. Men det är oerhört mycket mer som det behöver satsas på i Västsverige. Västra stambanan måste förbättras, och E 20 mellan Göteborg och Stockholm måste få en breddning. Det måste bli betydligt lättare att transportera gods och människor på Västra stambanan och E 20. Därför behövs det rejäla satsningar där framöver. Jag har en fråga som gäller några uttalanden som moderater har gjort under sommaren. Man förväntar sig att kommuner ska ställa upp och medfinansiera satsningar framöver. Eftersom det är moderater som har gjort uttalandena förstår jag att det är det som gäller. Hittills har det ju varit så att det är Moderaterna som bestämmer i regeringen. Kommunerna får sämre ekonomi framöver eftersom försörjningsstöden, det vill säga socialbidragskostnaderna, ökar nu när den borgerliga regeringens politik börjar bita. Kommunerna får sämre ekonomi eftersom man får sämre skatteintäkter när arbetslösheten inte minskar längre. Jag vill fråga Åsa Torstensson: Ska kommunerna verkligen vara med och medfinansiera de satsningar som regeringen har planerat när det gäller infrastruktur både när det gäller väg och järnväg? Jag hoppas att vi gemensamt kan höja ribban rejält i höstens infrastrukturproposition.

Fru talman! Jag måste förvånat höja på ögonbrynen. Det är en anmärkningsvärd debattvinkel som Monica Green anför. Är det Moderaterna som Monica Green vill diskutera eller är det här en seriös infrastrukturdebatt? Den här regeringen arbetar kollektivt med att förbättra möjligheterna för människor att komma i arbete. Den arbetar kollektivt för och har visionen att människor ska kunna leva på sin lön. Det är reformer som regeringen har prioriterat. Det är tack vare de prioriteringarna, som Socialdemokraterna aldrig engagerade sig i, som vi nu har skapat möjligheter och utrymme i budgeten för nya reformer som kostar pengar, som till exempel infrastruktursatsningar. Det är också därför som Anders Borg ibland ensam i samtal med journalister eller statsministern i sina tal mycket tydligt pekar ut att det kommer att göras infrastruktursatsningar i två steg. Eftersom den socialdemokratiska regeringen inte heller prioriterade att genomföra de löften som man gav i befintliga väg och järnvägsplaner saknas det pengar. Det är det första arbetet som vi nu håller på med, nämligen att vidta åtgärder och öka resurserna för Vägverket och Banverket så att vi kan göra en närtidssatsning. Parallellt med det arbetar vi med en långsiktig inriktningsplan för att öka resurserna för kommande investeringar och prioriteringar. Mycket av detta har jag tidigare diskuterat med Monica Green. Så sent som efter midsommar förväntade jag mig att stå här i salen och ha motsvarande debatt med Monica Green. Men då avstod Monica Green och drog tillbaka sin interpellation för andra gången. Jag kommer att fortsätta att stå här och svara på Monica Greens frågor om infrastruktur i Västra Götaland och Skaraborg eftersom det är mina frågor.

Fru talman! Tack för svaret. Jag vet att infrastrukturministern jobbar med de här frågorna. Eftersom Anders Borg vid ett antal tillfällen har sagt att nu när det går sämre för Sverige - nu när den borgerliga politiken börjar bita - är det dags att ta fram reformpaketen utan att det blir en överhettad ekonomi blir förväntningarna stora. Jag tänkte att jag skulle hjälpa infrastrukturministern med argumenten för varför det är så viktigt att satsa på bland annat Västra stambanan och E 20. Jag vet att Åsa Torstensson tycker att hon kan alla argumenten. Jag tänker ändå hjälpa till och dra mitt strå till stacken tills vi har fått besked om hur det kommer att gå med E 20 och satsningar på Västra stambanan som dras med förseningar och brister trots att allt fler åker tåg och vi satsar mer på gods på järnväg. Det hade varit bra om vi kunde göra det ännu mer framöver. Det vore bra om vi kunde få ett besked. Moderaterna har sagt att Socialdemokraterna satsade för mycket på järnväg under den förra mandatperioden och att det skulle satsas mer på väg. Det är ju inte bra för miljön om man tycker att vi satsade för mycket på järnväg och vill satsa på väg i stället. Jag vill ha en satsning på båda. Jag noterar att Åsa Torstensson i vanlig ordning skyller på Socialdemokraterna. Jag vill påpeka att det nu är en borgerlig regering som styr landet, och det är den borgerliga regeringen som ska se till att infrastrukturen fungerar. Det går att skylla på sossarna ett tag, men det går inte hur länge som helst. Rätt vad det är sitter man där och ska leverera. Det är det som ska ske nu under hösten. Förväntningarna har ökat rejält sedan Anders Borg har gjort uttalanden om att han kan satsa mer nu när det inte är någon risk för överhettning av ekonomin eftersom tillväxten och jobbtillväxten har tvärnitat. Jag fick inte svar på frågan om medfinansiering från kommunerna. Kommunernas ekonomi försämras ju i samma takt som statens ekonomi. Kommunerna ser redan nu tecken på att försörjningsstödet ökar. Socialbidragen kommer att öka eftersom det är en ganska kall politik som den borgerliga regeringen har bedrivit. Jag vet att Åsa Torstensson har en annan uppfattning och tycker att man har drivit en politik för arbete. I själva verket tog man över när det var en god tillväxt. Jag kan påminna om den goda tillväxten. Under vårt senaste år vid regeringsmakten tillkom 153 000 nya jobb. Under den borgerliga regeringens första år vid makten tillkom 81 000 nya jobb. Nu tvärnitar jobbtillväxten och regeringen skriver själv att man förväntar sig att det blir 8 000 nya jobb i år. Jobbtillväxten har alltså tvärnitat med den borgerliga regeringens politik. Ni levde på vår politik i några år, men det går inte att leva på oss hur länge som helst. Nu gäller det att kunna styra ett land även i motgång och när det går nedför. Jag vill ha svar på frågorna: Blir det någon satsning på E 20 och Västra stambanan? Hur blir det med medfinansieringen? Kommunerna har inte råd med det.

Fru talman! Det kommer i ordinarie budget satsningar på infrastruktur. Det kommer en närtidssatsning i ordinarie budget för att bygga bort de värsta problemen som Socialdemokraterna har lämnat efter sig. Det handlar om att prioritera flaskhalsar. Det handlar om att skapa förutsättningar för bättre flöden i trafiken så att vi minimerar koldioxidutsläpp och köer. Det kommer en infrastrukturproposition som också kommer att innehålla resurser för inriktningarna för tio-tolv år framöver. Som jag har skrivit i svaret är det specifika objekt som Monica Green frågar om. De återkommer i kommande redovisningar i riksdagen. Det pågår ett arbete redan nu - systemanalyser ute i regionerna. Det är ett parallellarbete som sker bara för att åtgärdsplanen ska kunna specificeras ute i regionerna så snabbt och effektivt som möjligt efter det att riksdagen har fattat beslut. Det har jag också svarat på tidigare. Vi arbetar mycket tydligt med att hitta någon form av utveckling av medfinansiering som kan ske på olika sätt. Vi har ett antal kommuner som har lämnat förslag på hur man kan hitta medfinansiering, till exempel via brukaravgifter, för att just komma till skott med ett antal viktiga projekt som har skjutits fram under många år. Vi har inte erfarenhet av olika finansieringsformer i det här landet. Därför är det något som återkommer i de kommande propositionerna. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga följande. Om jag har förstått Mona Sahlin rätt i hennes sommartal kommer det inte några pengar till vägar framöver från Socialdemokraternas sida. De har tydligen anslagit samma ton som Miljöpartiet om att vägar inte behövs i Sverige.

Fru talman! Var det en seriös debatt som vi skulle ha eller inte? Skulle vi ha sagt att vägar inte behövs? Vi vet mycket väl att vägar behövs i det här landet, och vi kommer att satsa rejält på vägarna framöver. Vad vi däremot har sagt är att vi måste satsa på järnvägen också och att vi måste satsa rejält på järnvägen framöver. Vi måste satsa både på vägar och på järnvägar. Om Åsa Torstensson bara hör det som hon vill höra tycker jag inte att det är särskilt seriöst från en minister. Men nu är det tyvärr den borgerliga regeringen som styr ett tag till. Då får vi försöka göra det bästa av situationen. Jag hade därför förväntat mig att få svar i dag om hur det ska bli framöver. Det är klart att jag hade tänkt fråga Anders Borg om det här. Men jag ställer gärna dessa frågor till Åsa Torstensson. Men han har skruvat upp förväntningarna, eftersom ekonomin går sämre, och sagt att han kan ta fram plånboken och satsa på mer reformer eftersom det ändå inte är risk för överhettning i dåliga tider. Då förväntar sig Västsverige att det satsas rejält. Jag vet att det förväntas i hela landet. Det kommer att bli en intressant läsning när infrastrukturpropositionen kommer. Jag beklagar att det är kommunerna som ska dra ett stort lass. Kommunerna får sämre ekonomi framöver. Men det besked som Åsa Torstensson gav var att kommunerna ska vara med och göra medfinansieringar. Det finns risk för att man ska köpa sig före i kön. Det finns också andra risker med att kommunerna ska vara med och betala och att det är de rika kommunerna som har råd att satsa på infrastruktur. Jag hade gärna velat att vi skulle se till att staten även fortsättningsvis ser till att vi har bra vägar och järnvägar i hela landet.

Fru talman! Infrastruktur kostar oerhört många miljarder. Det saknas oerhört många miljarder i befintlig plan. Monica Green lämnade efter sig en brist på 100 miljarder för vägar och järnvägar. Detta är naturligtvis inte gjort i en enda årsbudget. Det är därför som budgetarbete är väldigt viktigt att göra. Det är oerhört viktigt att göra analyser så att det finns ett förtroendefullt partnerskap när staten gör sina investeringar, så att regioner och kommuner vet vad det är som gäller. Så är det tyvärr inte i dag. Men jag ska göra allt för att ändra på det. Då tar det lite tid att komma i kapp det som i dag ligger och väntar. Men jag försöker förklara för Monica Green att det i ett budgetarbete handlar om miljarder. Det kanske är svårt att höra i den här lokalen, men det krävs naturligtvis budgetarbete för att få ihop ett antal investeringar runt omkring i landet och få en åtgärdsplan som tar sig an de värsta flaskhalsarna runt omkring i landet. Det finns nämligen många problem. Det arbetet genomförs naturligtvis oerhört seriöst tillsammans med de regionala företrädarnas prioriteringar. Det är det arbetet som pågår. Mycket riktigt behövs det medfinansiering på olika sätt. Men jag tror att Monica Green ändå kunde förstå att det var i den nationella budgeten som det skulle komma nya resurser till infrastrukturen. Om Monica Green inte förstod det så upprepar jag det igen.